Fru talman! Jörgen Berglund har ställt ett antal frågor om sänkt maxhastighet på väg E14. En god tillgänglighet i hela Sverige är nödvändig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet samt för att Sverige ska kunna hålla ihop. Regeringen genomför nu stora investeringar i väginfrastrukturen för att stärka tillgängligheten och öka trafiksäkerheten, bland annat för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och förstärka bärighet men också tjälsäkerhet. Regeringens arbete med trafiksäkerhet utgår från nollvisionen, där ansvaret för trafiksäkerheten delas mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet. En av Trafikverkets många åtgärder för att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken är att anpassa hastighetsgränser utifrån vägens utformning. Regeringen beslutade under förra mandatperioden om en ny nationell trafikslagsövergripande plan för transportinfrastrukturen för perioden 2018-2029, och den omfattar satsningar på över 700 miljarder kronor. Efter regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 tillfördes 100 miljoner kronor per år under perioden 2018-2020 till vägunderhåll, bland annat i syfte att främja den regionala tillväxten och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd. Till följd av regeringens extra ändringsbudgetar för 2020 tillfördes 300 miljoner kronor för vägunderhåll i landsbygd under 2020. Regeringen har dessutom i budgetpropositionen för 2021 föreslagit ytterligare ökningar av anslaget för vägunderhåll med 500 miljoner kronor per år 2021-2023, där fokus bland annat är det finmaskiga vägnätet på landsbygden. Jag vill också framhålla att åtgärder som förkortar restiden på landsbygd ska prioriteras då Trafikverket nu fördelar upp till 1 miljard kronor för att samfinansiera trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet. Trafikverket genomför för närvarande en översyn av hastighetsgränser på flera vägar runt om i landet men har ännu inte fattat något beslut om just E14. Jag kan inte föregripa myndighetens beslut i den frågan.
Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka statsrådet Eneroth för svaren på frågorna. Dock var det inte mina frågor han svarade på. Jag efterfrågade nämligen inte en uppradning av vad regeringen satsar på olika vägar från år till år. Ska vi vara ärliga och prata pengar kan vi väl konstatera att vi moderater lägger mer pengar på vägunderhåll än vad regeringen gör. Det tror jag faktiskt att vi har gjort i samtliga våra skuggbudgetalternativ. Nej, fru talman, det jag frågade var: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stoppa sänkningen av maxhastigheten på E14? Om ministern inte avser att vidta några åtgärder för att stoppa sänkningen, vad är motiven till det? Anser ministern att sänkt hastighet på E14 underlättar eller försvårar för människor och företag att leva och verka på landsbygden? De tre frågorna är fortfarande obesvarade, men jag hoppas naturligtvis att statsrådet i sina tre kommande anföranden tar tillfället i akt att svara på dem. Fru talman! Varför är det då så viktigt att hastighetssänkningen på bland annat E14 inte kommer till stånd? Det finns flera vägar som hotas eller som redan har fått nedsatt hastighet. Jag tänker dock uppehålla mig vid just E14, som är en viktig pulsåder i min valkrets. Det är en livsnerv för människor och näringsliv. I stora delar av Sverige, inte minst i norra Sverige, är väldigt många människor beroende av bilen för att ta sig till jobbet, hämta och lämna på skola och förskola, handla mat, besöka vårdcentralen eller hälsa på släkt och vänner. Inte sällan är det ganska stora avstånd. De större vägarna är centrala, till exempel E14. I stora delar av Sverige är det inte cykelavstånd. Kollektivtrafiken är inte så utvecklad som i Stockholm. Bilen är det som står till buds. Fru talman! Det är inte bara människor som är beroende av bilen och vägar som E14. Det är också näringslivet. Västernorrland är ett skogsindustrilän som bidrar med tusentals jobb och skatteintäkter på många miljarder per år - det är pengar som gör det möjligt med välfärd. Kort och gott är en fungerande, snabb och säker E14 inte bara viktig för de berörda regionerna utan för hela Sverige, för utan vägar stannar Sverige. Fru talman! Alldeles nyligen ägde det rum ett möte i Ånge kommun i sydvästra Västernorrland. Med på mötet fanns det socialdemokratiska kommunalrådet och det moderata oppositionsrådet. De var överens. Till Sundsvalls Tidning sa de att dialogen med Trafikverket inte ger något resultat och att de nu måste gå vidare och påverka rikspolitikerna. Trafikverket hade nämligen meddelat att de i slutet av 2021 tänker sänka hastigheten från 100 och 90 till 80 kilometer i timmen. Jag är en sådan rikspolitiker, precis som statsrådet. Det är alltså vårt ansvar nu. Det är vårt ansvar att se till att människor och företag kan fortsätta att leva även utanför storstäderna. Jag tänker göra vad jag kan för att stoppa sådana förslag. Nu frågar jag igen: Vad avser infrastrukturminister Tomas Eneroth att göra?
Fru talman! Tack, Jörgen Berglund! Det är intressant med Moderaterna, som nu, i opposition, säger sig vilja satsa mer pengar på vägarna. Det gjorde ni aldrig i regeringsställning. Faktum är att den problematik som vi har i dag, med bristande kvalitet på vägarna, inte minst på landsbygden, hänger samman med att ni prioriterade skattesänkningar. Det var viktigare med jobbskatteavdrag - ett, två, tre och fyra - och satsningar på storstädernas infrastruktur än att satsa på vägar. När vi kom till regeringsmakten valde vi att lägga 100 miljarder kronor mer i den nationella planen för infrastruktur. Bara för vägar ligger vägunderhållet på 164 miljarder, och då har jag ändå inte räknat in bärighet och tjälsäkerhet och andra trafiksäkerhetsåtgärder. Att jag nämnde detta i interpellationssvaret tror jag att de flesta begriper, för om vi har bra vägkvalitet behöver vi inte anpassa hastigheterna. År 2014 gav alliansregeringen beskedet att om vägstandarden inte förbättras ska Trafikverket arbeta med hastighetssänkningar på vägarna. Jag tänker att det är bra att vi kortar restiderna. Jag tänker att det är bra att vi har bra och lämpliga hastigheter för att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden. Därför har vi valt att göra stora satsningar, inte minst på vägar på landsbygden. Det är välkommet att Moderaterna nu i opposition tycker att detta är viktigt, men i regeringsställning var det annat som var viktigare än att satsa på infrastruktur. I grunden är det därför viktigt hur mycket resurser vi lägger, men inte bara det. Vi valde i den nationella planen för 2018, som jag kunde presentera, att säga från statens sida att vi är beredda att samfinansiera länsvägar, som kommuner och regioner har ansvar för, just för att få till stånd till exempel mitträckesuppsättning. I stället för att sänka hastigheten sätter man upp ett mitträcke och kan till och med höja från 90 till 100. På det sättet har man i många delar av landet, kanske inte i så stor utsträckning där Jörgen Berglund kommer ifrån, gjort en omprioritering av länsmedel för att kunna uppgradera och samtidigt öka trafiksäkerheten. Det är ändå till slut trafiksäkerheten som vi pratar om. Jag ska inte anklaga Jörgen Berglund för hastighetspopulism, men jag kan bli bekymrad ibland när jag ser hur en del tycks glömma det faktum att hög hastighet dödar. En sänkning från 90 till 80 kilometer i timmen innebär att restiden blir 50 sekunder längre per mil. Om man har en sträcka på tre mil innebär det två och en halv minut längre restid, men sannolikheten att dö i en olycka minskar dramatiskt. Vi har ändå att beakta att vi vill att färre ska skadas och dö i trafiken. Faktum är att förra året hade vi det lägsta antalet skadade och dödade i trafiken någonsin. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter att rusta upp Sveriges vägar så att vi inte behöver arbeta med hastighetssänkningar. Vi har tillfört mer medel så att man också på länsvägarna kan göra sådana insatser. Jag tycker att en prioritering naturligtvis borde kunna vara långa pendlingssträckor, men jag tycker också att politiker som säger sig vilja värna liv, hälsa och trafiksäkerhet också ska våga tala om att på en kort sträcka på kanske tre mil kan två och en halv minut längre restid rädda liv. Detta måste vi våga stå för, även i Sveriges riksdag.
Fru talman! Jag noterar till min besvikelse att statsrådet gärna blickar bakåt, inte framåt, och att han pratar om historien. Jag pratar om var vi står här och nu. Den regering som Tomas Eneroth tillhör är inne på sitt sjunde år. Jag pratar gärna framtid - jag tycker att det är viktigt. Jag tycker inte riktigt om att man när man pratar om hastighetssänkningar drar upp att sänka bara lite grann. Det påverkar människors vardag mycket. Det är bara några minuter, men dessa minuter tickar på för varje mil längre bort en person kommer från sin pendlingsort. Om man ska prata om minuter kan man också diskutera höghastighetståg, där minuter sparas på korta sträckor, till ofantliga penningsummor. Med detta sagt, fru talman, är det som jag efterfrågar från statsrådet något slags åsikt. Vad tycker han om dessa saker? Tycker han att det är bra? Tycker han att det är dåligt? Av svaret kunde jag utläsa att statsrådet nog inte kunde gå in på det därför att det är Trafikverket som är ansvarigt. Men man kan till exempel tänka sig att statsrådet genom ett regeringsbeslut tydliggör för Trafikverket det övergripande transportpolitiska mål som vi har. Vi har två delar: Det är funktionsmålet, som ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet, med god kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, och så är det hänsynsmålet, som handlar om hur vi ska få ned antalet skadade och döda i trafiken, kopplat också till miljömålen. Det står att dessa mål ska vara jämställda. Men senare i texterna kan vi läsa något som ruckar balansen. Det står nämligen att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Så mycket för att målen ska vara jämställda - det är de alltså inte. Det där med utvecklingskraft i hela landet är underordnat. Detta har regeringen själv skrivit, och jag kan inte se att det har något med Trafikverket att göra. Jag menar att det ligger i statsrådets makt att göra något åt detta. Det hoppas jag verkligen att han gör, för jag tror att vi i grund och botten är överens om att hela Sverige ska kunna leva. Statsrådet tog upp antalet döda i trafiken. Jag läste en rapport från april från myndigheten Trafikanalys. Där slår man helt sonika fast att när det gäller de transportpolitiska målen och deras utveckling minskar dödligheten och att målet om antalet döda i trafiken bedöms kunna nås i tid. Det är ju alldeles utmärkt. Då finns det ju ännu mindre anledning att skynda på med dessa saker. Det måste vara bättre att satsa på säkra vägar med till exempel mittseparering. Att mittseparera E14 skulle vara betydligt billigare. Måhända tjänar man minuter åt människor, men det kostar betydligt mer med höghastighetståg. Jag hoppas att statsrådet kan visa att det faktiskt går att göra dessa förändringar och upprätthålla att funktionsmålet och hänsynsmålet ska vara jämställda. Om inte har han svarat på min tredje fråga. Han anser alltså att en hastighetssänkning försvårar möjligheterna att bo och verka på landsbygden men är inte beredd att göra något åt det. Statsrådet får gärna visa att jag har fel.
Fru talman! När jag hör Jörgen Berglund förstår jag att han vill fly till framtiden i stället för att ta ansvar för det som Moderaterna tidigare beslutat om: att inte lägga pengar på vägarna, att lämna över ett svårt nedslitet järnvägs och vägsystem med uppenbara brister, eftersom Moderaterna i regeringsställning valde att prioritera skattesänkningar. Detta är skälet till att vi nu gör omfattande investeringar i både järnvägssystemet och vägarna - 164 miljarder. Det omfattar insatser inte minst på vägunderhåll och trafiksäkerhet för att se till att man inte behöver sänka hastigheten utan faktiskt till och med kan höja den på sträckor som får mitträcken. Jag tycker att det hade varit intressant att höra Jörgen Berglund resonera lite kring hastigheter. Är det vid något tillfälle eller vid någon kvalitet på en väg som Jörgen Berglund tycker att det är befogat att anpassa hastigheten? Det är ändå så att risken för att omkomma minskar med 40 procent vid en kollision i 80 kilometer i timmen jämfört med en kollision i 90 kilometer i timmen. Det är inte bara som jag tycker - det vill jag ändå säga - utan det är forskning. Den tycker jag att vi ska tro på. Jag tycker att vi ska komma ihåg detta när vi raljerar över hastighetssänkningar på kortare sträckor. Och jag tycker att det är rimligt att vi prioriterar och gör förstärkningar i vägarna för att inte få hastighetssänkningar, inte minst på längre pendlingssträckor eller där det är viktigt för besöksnäringen. Men jag tycker också att man som politiker måste ha modet att säga att trafiksäkerheten är viktig. Jag noterade att Jörgen Berglund refererade till Trafikanalys. Men dödligheten minskar inte med automatik i trafiken. Den minskar tack vare de investeringar som vi gör, tack vare att fordonsindustrin arbetar med säkra bilar och att vi förnyar bilparken och tack vare att vi inför regler. En av mina första insatser var att se till att det blev förbjudet att tala i mobiltelefon under tiden som man kör. Det var tillåtet förut. Det är ganska rimligt att man ägnar uppmärksamheten åt att köra bilen och titta framåt. På detta sätt kan vi minska dödligheten i trafiken. Men vi kan också öka säkerheten genom mitträcken. Där gör vi historiskt stora satsningar. Att Moderaterna nu i opposition är beredda att lägga resurser på detta välkomnar jag, för det behövs. Men jag tror också att det är viktigt att man för en diskussion. Jag tror att Jörgen Berglund sa att det inte är någon fara att sänka hastigheten lite grann. Men det är en viss fara om man inte beaktar vilken risk det innebär att inte sänka hastigheten i rätt sammanhang. Hastighet dödar. Det vet alla trafikforskare. Låt oss se till att lägga tillräckliga resurser på våra vägar för att kunna se till att vi har korta pendlingsavstånd. Låt oss se till att bygga ut järnvägssystemet. Jag noterar att Jörgen Berglund raljerar över nya stambanor för höghastighetståg. Men det kommer i så fall att byggas stambanor som går via Linköping, Norrköping, Jönköping, Borås och Hässleholm. Därmed ökar pendlingsmöjligheterna så att lastbilar men också människor som pendlar till jobben inte behöver ge sig ut på vägar där det kan vara trångt. Man kan i stället åka säkert och klimatsmart med tågen. På samma sätt hoppas jag att Botniabanan, Ostkustbanan, Norrbotniabanan och andra satsningar faktiskt gör att vi kan minska trycket på vägtrafiken där det är möjligt. Det är så vi bygger ett hållbart transportsystem, och det är så vi har modet att göra investeringar för att klara klimatomställningen. Det är den nationella transportpolitiken. I denna fråga fortgår det investeringar på E14 för att öka trafiksäkerheten. Men jag tycker också att det är viktigt att prioriteringen ska ske på längre pendlingssträckor. I den diskussion som vi ska ha framöver om nationell plan hoppas jag se att Jörgen Berglund och Moderaterna vill ha mer pengar till infrastruktur. Det behövs. Det tycker nog varje infrastrukturminister.
Fru talman! Jag måste säga att det blir väldigt fel när statsrådet säger att Moderaterna inte lade pengar på vägar utan i stället prioriterade skattesänkningar. Detta är helt enkelt inte sant. Där faller statsrådet på eget grepp. Det är ju den regering som han ingår i som bland annat har avskaffat värnskatten för dem som tjänar allra mest. Den har också sänkt flera andra skatter. Men uppenbarligen kan ni ändå få till väginfrastruktur. Det är faktiskt så det fungerar. När det gäller att hastighetssänkningar inte är så viktiga för att rädda liv var jag mycket otydlig. Det är klart att de räddar liv. Men den invändning som man också kan ha när detta alltid används är: Varför sänker man inte till 70, 50 eller 40? Jag tycker inte att detta håller. Det är bättre att göra de investeringar som jag efterfrågar. Fru talman! Jag har absolut ingen anledning att söka konflikt med statsrådet i frågan om sänkt hastighet bara för sakens skull. Men jag är inte den som tittar bakåt. Jag vill se framåt. Jag vill lösa problem och ta itu med utmaningar. Det var också därför som jag en gång engagerade mig politiskt. Jag tycker att problem och oönskade effekter av politiska beslut ska rättas till och att man inte ska låta det gå prestige i det, vilket jag upplever att det gör i dessa frågor. Ibland gör man fel, och ibland blir det fel. Både socialdemokrater och moderater gör fel. Fel begångna medvetet eller ej kan man rätta till. De som tog dessa beslut hade inte utgångspunkten, det förstår jag också, att försämra för människor och företag utanför storstäderna. De tog sin utgångspunkt i att rädda liv och minska utsläpp. Det är viktigt. Men det är balansen mellan dessa saker och möjligheten att bo och verka där bilen är nödvändig som inte får bli för stor. Då faller så att säga legitimiteten. Så anser jag att det har blivit i fråga om detta. Fru talman! Avslutningsvis vill jag skicka med statsrådet något att fundera på. Och det är inte jag som har kommit på det. Det är Abraham Lincoln som har sagt det: Man ska aldrig skämmas för att medge att man har gjort fel, för det betyder att säga att man är klokare i dag än man var i går.
Fru talman! Jag tackar Jörgen Berglund för detta. Vi kan säkert fortsätta att diskutera detta. Och jag uppskattar om Jörgen Berglund också vill se till att vi satsar mer på kvaliteten på våra vägar och inser att hastighet dödar. Sedan är det en skillnad - mer sakupplysning - mellan att sänka från 90 till 80, från 70 till 50 eller från 50 till 40. Det är viktigt i många sammanhang att sänka hastigheten. Men när det gäller att sänka från 90 till 80 är det en väldigt stor skillnad i krockvåld, hur bilarnas konstruktion är och vilket skydd det ger för individer. När det gäller just E14 vill jag ändå upprepa - jag tror att det är viktigt för dem som följer debatten att höra detta - att Trafikverket nu genomför en översyn. Det har inte fattats några beslut om hastighetssänkningar på just E14, vad jag förstår. Skulle det göras kan ett sådant beslut komma att överklagas. Om sådana beslut överklagas hamnar de hos mig. Det händer. Vi får faktiskt en hel del överklaganden när det gäller hastighetssänkningar. I många fall har jag också återförvisat ärendena och sagt att jag inte delar Trafikverkets uppfattning utan att jag vill att man ytterligare tittar på hur framför allt Trafikverket och kommuner har resonerat tillsammans. Här krävs det en väl fungerande dialog, där Trafikverket kan vara med och medfinansiera och samfinansiera insatser. Och kommuner och regioner kan säga att man ändrar i sin länsplan för att just på en viktig sträcka sätta upp ett mitträcke. Så gör man i många delar av landet. Jag hoppas att man också vill göra så i Jörgen Berglunds valkrets för att på det sättet se till att öka trafiksäkerheten. Det är så vi ska jobba med trafiksäkerhet. Vi ska jobba tillsammans, och vi ska också se till att vi hittar rätt prioriteringar. Det är viktigt inför nationell plan, som vi snart ska arbeta med och fatta beslut om. Men det är också viktigt i politiken i allmänhet. Min utgångspunkt är att försöka lyssna på motståndarnas bästa argument. Det brukar ligga någonting där. I Jörgen Berglunds fall är det klart att vi ska jobba tillsammans med att säkra kvaliteten på våra vägar. Låt oss hjälpas åt där.